Fru talman! Carl Bildt ägnar sig här åt ett brett upplagt angrepp på regeringen, och det har jag ingen anledning att lägga mig i. Men jag måste reagera när Carl Bildt hävdar att kraven på kunskap i skolan har blivit lägre. Detta är inte sant. Tvärtom har kraven på skolan blivit allt högre. Detta gäller även kraven på mer kunskap och högre kvalitet i undervisningen. Skälen till att kraven har blivit högre är flera. Hemmens och traditionens roll för barns och ungdomars utveckling och kunskapsinhämtande har minskat i betydelse. Det har resulterat i krav på att skolan skall lära eleverna att t.ex. kritiskt granska TV, film och video, äta och laga näringsriktigt mat, skydda sig mot sjukdomar, ha förståelse för andra länders kulturer osv. Arbetslivets krav på skolan har ökat. Den tekniska utvecklingen, en mer flexibel arbetsmarknad, internationalisering, ett ständigt högre tempo osv. ställer krav på en hög kunskapsnivå i skolan. En fungerande demokrati kräver att alla medborgare har en reell möjlighet att utnyttja sina demokratiska rättigheter och att de har kunskap om viktiga samhällsfrågor. Det krävs därför att skolan ger alla elever kunskaper och självförtroende som gör att de kan kräva sin rätt att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Till sist: I hela samhället finns en ökad medvetenhet om de brännande samhällsproblem som det uppväxande släktet förväntas lösa. Det gäller miljöproblemen, energiförsörjningen, utvecklingen av gentekniken m.m. Också i dessa frågor förväntas skolan ge grundläggande och användbara kunskaper. Det har således under senare år tillkommit många områden där det ställs berättigade krav på att skolan skall ge kunskaper, detta samtidigt som just inga tidigare kunskapskrav har kunnat avfärdas. Därmed vill jag säga till Carl Bildt att det faktiskt inte gagnar skolans utveckling att sprida falska uppgifter om att kraven på kunskap i skolan har minskat.

Fru talman! ”Visa ansvar, Göran Persson! Dra tillbaks ditt förslag. Släng prestigen i väggen.” Så skrev signaturen Dr Gormander i Aftonbladet i tisdags. Och han fortsätter: ”Om du vinner den här striden så blir det en dyrköpt seger. Inte för dig. Utan för eleverna. För lärarna. Och för skolan. Vi behöver lärare som känner att deras jobb uppskattas. Men den strejk som nu genomförs kommer ur stor bitterhet. Eldsjälarna — de bästa lärarna — funderar på att sluta.” Gunnar Ohrlander uttrycker det som många känner. Prestigen har gått för långt. Priset är för högt. Regeringens behandling av lärarna, och därmed indirekt eleverna, har passerat gränsen för det som är rimligt och acceptabelt. Det bästa riksdagen i dag kan göra för den svenska skolan är att ge regeringen en rejäl bakläxa. Det här har, fru talman, inte varit något bra år för socialdemokratisk skolpolitik. Vårterminen 1989 inleddes med att Sveriges elever och lärare, bokstavligt och bildligt, tågade till utbildningsdepartementet i protest mot regeringens besparingar på skolområdet. Motiveringen för besparingen ter sig i dagens perspektiv, med den miljardrullning som har kommit i gång under hösten, närmast komisk: lärarna hade fått ut mer än 5 20 i lönehöjning. Och de skulle straffas för det. Men raseriet som utlöstes i januari berodde inte i första hand på den oginhet som låg i själva besparingen utan, som så ofta, på klyftan mellan ord och handling. Lärare och elever ansåg sig, kort och gott, lurade av socialdemokraterna. De mindes nämligen det utspel som statsministern gjorde på den socialdemokratiska partikongressen något år före valet: Nu skulle det satsas på skolan. När det i verkligheten, ett halvår efter valet, visade sig bli nedskärningar, blev det droppen som fick bägaren att rinna över hos många. Höstterminen 1989 avslutas med att lärarna, trots att de nu erbjudits flerdubbelt större lönehöjningar, strejkar och visar ännu större förbittring mot arbetsgivaren. Någonstans har det gått rejält fel. Om Göran Persson och hans politiska medarbetare skulle man kunna säga att sällan har så få på så kort tid rört till så mycket för så många. Jag ser att Bengt Göransson sitter här i kammaren och lyssnar. När vi på Bengt Göranssons tid sade att det hände för litet i skolpolitiken, visste vi inte vilket alternativet var. Då hade säkert vår kritik mot Bengt Göransson varit betydligt mildare. Läget i den svenska skolan är bekymmersamt. Sverige satsar mer än något annat land på skolan, men mycket tyder på att vi på grund av den klyfta som har skapats mellan lärarna och arbetsgivarna — ytterst alltså politikerna — inte får full valuta för de pengarna. En stor undersökning bekräftade nyligen bilden att lärarna uppfattar den politiska och administrativa ledningen som det största problemet i jobbet. Den här höstterminen är det tydligare än någonsin. Göran Persson har fördjupat klyftan. Det är inte svårt att förstå den vrede som många lärare känner. Genom förslaget om nya arbetstidsregler vill Göran Persson tvinga dem alla till kollektiv kvarsittning efter lektionernas slut. Hans agerande vittnar om att han saknar respekt för lärarnas ämneskunskaper och förmåga att själva planera sitt arbete. Socialdemokratin tycks ha en mycket komplicerad relation till lärare. Sårande uttalanden, som etsat sig fast i minnet hos många lärare, har kommit då och då. Många minns det yttrande som en ledande socialdemokrat fällde på 60-talet om att skolan kan bli bra först när vi fått en ny lärargeneration. Många minns också skolstyrelseordföranden i Åstorp, Gösta Brodin, som redan har figurerat i debatten i dag, som blivit riksbekant för sina påståenden om att lärarna borde arbeta mera. Sådana uttalanden gör sig naturligtvis påminda när LO-ordföranden, och ledamoten av socialdemokraternas verkställande utskott, Stig Malm, uttrycker sådan misstro mot lärarkåren att han säger sig tveka att skicka sina barnbarn till skolan. Den lärargeneration som måste bytas ut på 60-talet är i dag till stor del pensionerad och ersatt med yngre lärare. De nya tycks inte duga de heller — de är ”värstingar”. Till raden av socialdemokrater som minskat arbetsglädjen och ökat politikerföraktet bland lärarna sällar sig nu också Göran Persson. Sättet att sköta kommunaliseringsfrågan är minst sagt klantigt. För en utomstående betraktare förefaller det som om Göran Persson, för att tala klartext, har försökt köpa sig stöd hos TCO:s lärarorganisationer för att därmed kunna köra över motståndarna till kommunalisering. Det kanske var smart uträknat. Han kan dock inte ha varit omedveten om de risker det innebär. Lärare ställs mot lärare. Den splittring inom lärarkollektivet som han därmed har åstadkommit riskerar att försvåra samarbetet mellan olika lärarkategorier och leda till konflikter i kollegierummen. Fru talman! I ett långsiktigt perspektiv tycker jag att det som känns mest oroande med det som nu sker, är att socialdemokraterna valt att driva sin skolpolitik enbart tillsammans med kommunisterna. Traditionellt har svensk skolpolitik förts med mycket bredare majoritet. Göran Persson hade kunnat välja en annan väg. Han hade kunnat välja att i stället föra en skolpolitik exempelvis tillsammans med folkpartiet. Vi har inte stängt dörren för ett sådant samarbete, utan tvärtom medvetet gjort öppningar. Det gällde t.ex. den skolrapport som vi presenterade i somras där vi föreslog en kompromiss i statsbidragsfrågan. Den 24 november ordnade vi en skolkonferens här i riksdagshuset. Jag uppmanade då Göran Persson att dra tillbaka propositionen och återförvisa kommunaliseringsfrågan till utredningskvarnen med förhoppningen att lärarna därmed skulle kunna komma tillbaka till skolan. Carl Bildt har sedan instämt i denna propå. Göran Persson har fortfarande möjlighet att bli hjälte bland lärarna. Ta den möjligheten, Göran Persson! Hade han tagit den utsträckta handen hade vi, det är jag övertygad om, varit i ett bättre läge i dag. Kanske hade vi sluppit strejken och i dag, i stället för att så split i skolan, varit i färd med att bygga en bättre skola för 90-talet. Eftersom det är Göran Persson som bär skulden för att tusentals elever står utan undervisning, vilar det ett tungt ansvar på honom att snabbt återge skolan arbetsro. Det är ett krav som jag framför inte bara som ansvarig politiker i denna kammare utan också som en av tusentals andra föräldrar, som nu med stor oro ser hur dagarna går utan att våra ungdomar får undervisning. Om Göran Persson misslyckas med den uppgiften bör han inte kvarstå som den högste ansvarige för landets skolor. Jag tror att det är många som delar min uppfattning om att han inte har lång tid på sig. Fru talman! Bra lärare är skolans viktigaste resurs. Jag är säker på att vi alla som är samlade här har gjort följande erfarenhet. En bra lärare kan göra de tråkigaste ämnena riktigt roliga, medan en dålig lärare kan förstöra de roligaste ämnena. Vi måste satsa mer på lärarna så att vi får behålla bra lärare och kan locka bra lärare till skolan. Vi måste visa lärarna större uppskattning och tilltro om det skall bli möjligt. Inte minst därför är det så trist att årets avtalsförhandlingar hanterats så illa att misstron i stället har ökat hos många lärare. Risken frans att skolministerns agerande har rivit upp sår som det kommer att ta år uv läka. Det vore i så fall en tragedi av mycket stora mått. En bättre skola kan vi bara få om vi har lärare som trivs och känner stöd från omgivningen, inte minst från oss politiker. Flykten från läraryrket är redan stor. Risken finns nu att ännu fler av de bäst utbildade och mest engagerade lärarna väljer att lämna skolan. Jag skall bara ta ett exempel. I går besökte jag gymnasieskolan i Vänersborg. Rektorn, Gunnar Henriksson, berättade för mig att han bara under den gångna veckan hade fått skriva tjänstgöringsintyg till tre av de bästa lärarna på skolan som nu var på väg att lämna sitt yrke. Det är bara en konkret illustration till vad vi nu dagligen kan läsa om i tidningarna. Det finns ett alternativ till den socialdemokratiska skolpolitiken av vpksnitt. Jag kan sammanfatta den i några punkter, som i dag känns mer aktuella än någonsin. Oo Låt oss satsa på lärarna. Deras professionalism, yrkesstolthet och arbetsglädje är skolans största tillgång. Oo Låt oss satsa på kunskap. Vi behöver på högstadier och gymnasier ämneslärare med gedigna kunskaper, vi behöver bra läroböcker och välskötta ämnesinstitutioner. Oo Låt oss släppa in föräldrarna. I många andra länder spelar de en mycket större roll i skolan än i Sverige. Här är föräldrarna fortfarande en outnyttjad resurs. Oo Låt oss öka valfriheten. Vi skall ha likvärdiga skolor, men inte nödvändigtvis likadana skolor. Fru talman! Valet för var ocn en av oss i denna kammare — där vi representerar Sveriges folk — gäller den här eftermiddagen följande: Skall vi genom våra röster för överskådlig tid framöver öka eller minska problemen i den svenska skolan? Den som vill minska problemen skall i huvudvoteringen trycka på den röda knappen och rösta på reservation 3.

Fru talman! Utbildning är den viktigaste investeringen för framtiden. De satsningar vi gör på utbildning och forskning avgör vårt lands förmåga att möta framtiden. De lägger grunden för vårt framtida näringsliv, vårt kulturliv och humanismen i morgondagens samhälle. Kunskap är en viktig förutsättning för individernas frigörelse. Vi står i dag på tröskeln till informationssamhället, ett samhälle där utbildningen får en ännu mer fokuserad roll. Skall vi kunna ge 2000-talets barn och ungdomar goda möjligheter att forma sin egen framtid och bli delaktiga i sitt samhälle, måste vi i dag spänna bågen ytterligare och satsa på skolan. Skolan, dess lärare och elever, måste få arbetsro och arbetsglädje. Det avgör nämligen resultatet. Vi måste satsa på barnen, på personalen, på läromedlen och på skolans arbetsmiljö. Mindre klasser har länge varit ett centerkrav. Det är därför centerpartiet sedan 1985, till skillnad från en del andra partier, har vägrat att skära ner resurserna till skolan. För oss är skolan inget besparingsobjekt. De resurser som kan frigöras med minskande ungdomskullar skall användas för att höja kvaliteten i skolan. Centern driver som ett decentralistiskt parti kravet på att beslut skall fattas så nära människorna som möjligt. Vi vill bryta ner hierarkierna och begränsa byråkratins makt. Besluten skall ligga på ”rätt nivå”, först och främst hos människorna själva och därnäst i den lokala beslutssfären. Det innebär inte att riksdagen kan avsäga sig sitt ansvar för utvecklingen. Det gäller inte minst resurstilldelning och resursfördelning. I går hade vi en debatt om landsbygdens utveckling. Det är självklart att riksdag och regering måste ta ansvar för att fördela resurserna så att vi skapar likvärdiga livsvillkor i alla delar av landet. Där utgör skolan en omistlig del. Vi måste skapa goda förutsättningar för den lokala beslutssfären att forma sina lösningar utan att övergripande samhällsmål åsidosätts. Det gäller i hög grad skolan, den skola där alla skall ha sin chans. Vi ser nu hur regeringens löfte om barnomsorg till alla från 1991 är på väg att kapsejsa. Ansvaret för detta vilar tungt på regering och riksdag, som inte givit likvärdiga förutsättningar för kommunerna att nå målet. Det förslag som vi nu behandlar på skolans område riskerar att möta samma öde. Majoriteten här i kammaren har under tidigare årtionden centraliserat, förlängt beslutstrappan och format styrsystem efter denna struktur. Dessutom har man skurit ner resurserna till skolan. När vi nu möter det ena förslaget efter det andra, som har decentralistiska förtecken, finner vi dock alltfort att det inte är en sammanhållen helhetssyn bakom förslagen. Det har i stället, under hela 80-talet, dolts betydande kostnadsövervältringar till kommunoch landstingssektorn i kombination med nya krav från riksdagen. Denna statliga kamrerssyn, på ett utomordentligt sätt företrädd av finansdepartementet, har bäddat för den kostnadskris som vi nu ser ute i kommunerna. Kommunerna har fått ta över kostnader motsvarande 5 kr. i kommunalskatt under 80-talet. Skattehöjningarna har inte uteblivit. De har dock kunnat stanna på 50 öre. De kommunala budgetarna har pressats, kapital har omsatts för att hjälpligt klara 80-talet. Nu hör vi dock från den nyligen avslutade kommunalekonomiska mässan att betydande skattehöjningar väntar på 90-talet, utan nya beslut, åtaganden eller ambitionshöjningar. Bortåt 4 kr. anger Kommunförbundet i sin prognos. Detta är skattehöjningar som kommer att slå väldigt olika över landet, beroende på kommunernas olika skattemässiga kraft. Det är ju så att vi har helt olika inkomster i olika delar av landet. Vi har dessutom olika åldersfördelning i olika delar av landet. Det är vad bärkraft handlar om. Det är i detta perspektiv som centern kräver en rejäl reformering av den kommunala skatteutjämningen och en noggrann granskning av skattereformens effekter, inte minst fördelningspolitiska. Det är i det här sammanhanget intressant att se hur bidraget till skolan utvecklas. I dag talar mycket för att det kommunala huvudmannaskap som föreslås bara blir ännu en åtgärd i raden av kostnadsöverföringar. Vi har lärt oss genom åren att vara misstänksamma mot finansdepartementet. Jag saknar finansministern här på de ansvarigas stolar. Det är mycket som sägs från finansdepartementet till de olika fackdepartementen som ibland borde lyftas fram i offentlighetens ljus, så att man vet vad fackansvariga statsråd egentligen har för möjligheter att styra och vad regeringen som helhet egentligen står för. Från centerns sida har vi dragit våra slutsatser av den utveckling som har ägt rum på skolområdet — otidsenliga läroböcker, flagnande målning i skolsalar, dålig städning och arbetsmiljö och en alltmer pressad utbildningssituation för lärare och elever. Vi har därför avvisat de besparingar som regeringen har velat driva igenom och i stället föreslagit vidgade statliga anslag till skolan, till lärarnas fortbildning, till egna läroböcker och till högst 25 elever per klass i grundskolan. Centern vill investera i utbildning och inte nedrusta skolan. Detta är ett genomgående drag i hela den europeiska politiken i dag, att man inser att vi står inför ett paradigmskifte. Vi måste satsa på kunskaper som investering i framtiden och inte fortsätta med den gamla politiken, som nöden ofta leder till, nämligen exploatering av såväl natur som människor. Vi vill göra denna satsning på skolan, kunskaper och utbildning utifrån vår övergripande målsättning — likvärdig utbildning i hela landet. Medlen för att uppnå likvärdig utbildning måste vi diskutera och fortlöpande vara beredda att pröva. Kommunalt eller statligt huvudmannaskap är ingen huvudfråga i detta perspektiv, det är ett medel. Dagens proposition föreslår ett ändrat huvudmannaskap, men återigen saknas helhetsbedömningen. Hur skall den likvärdiga utbildningen uppnås? Litet allmänna ord och några utdragna löften kan lätt bli som kejsarens nya kläder. Det är ingen utveckling som vi i centern är beredda att medverka till. Regeringen har tidigare visat en tendens till att strunta i riksdagens tillkännagivanden. Det är onekligen ett risktagande som vpk här ägnar sig åt. Vi har självfallet ingenting emot att stödja många av de förslag vi tidigare har framfört. Men vi har ingen garanti för att de också kommer att fullföljas när finansen tar fram rödpennan. När finansdepartementet får råda blir det lätt så att kamrerssynen tar över. Skolan, dvs. eleverna, har drabbats av en utdragen konflikt. Jag tillhör, precis som Bengt Westerberg, föräldrakretsen. Vi beklagar från centerns sida att eleverna har drabbats. Eleverna utgör här tredje part. En del kanske anser att konflikten inte är så allvarlig, då den inte slår mot ekonomiska områden. Det är en oacceptabel inställning. Skolkonflikten slår mot en strategisk sektor, utbildningen. Därför måste den bringas till ett slut. Här måste parterna sträva efter att finna varandra vid förhandlingsbordet, för elevernas skull. Det är viktigt vilken bild vi i vuxensamhället skapar för de barn och ungdomar som går i skolan. Regeringen har ett stort ansvar för den konflikt som har uppstått. Den har blandat in riksdagsbeslut i avtalsrörelsen. Olika beslutsroller har rörts ihop till en märklig soppa. Frågan om hur vi skall garantera en likvärdig utbildning i hela landet hör hemma i riksdagen. Den skall behandlas med förtur. Det måste finnas garantier för resursfördelningen, förpliktelser, inte enbart ord, inte enbart tillkännagivanden som ger finansdepartementet möjlighet att styra och ställa efter dess kamrersfilosofi. En huvudmannaskapsförändring hör således hemma i riksdagen, utan bindningar till arbetsmarknadens avtal. Det har uppenbarligen inte regeringen insett. Dessutom är riksdagen inget transportkompani för en minoritetsregering. Det var helt fel att från början blanda in kommunaliseringen i avtalsrörelsen. När regeringen så småningom insåg att riksdagen borde fatta beslutet bytte den infallsvinkel. Då blev avtalsbudet kopplat till förutsättningen att riksdagen godkänner en proposition — ånyo en omöjlig sammanblandning av roller och beslutsområden. Regeringen har sökt göra riksdagen till murbräcka i avtalsrörelsen. Det är mycket illa, och jag utgår ifrån att regeringen nu drar vissa slutsatser av det som hänt, så att vi inte på nytt får se denna exempellösa sammanblandning. Låt oss slippa en korporativistisk utveckling i beslutsfattandet! Det här är ju för övrigt inte första gången. För ett par år sedan diskuterades den s.k. SAMAK-rapporten här i riksdagen. Finansministern förfäktade en korporativistisk linje, trepartsuppgörelser mellan statsmakterna — företrädda av regeringen — samt arbetstagaroch arbetsgivarorganisationerna. Uppgörelsen skulle sedan antas eller förkastas av riksdagen. Jag, liksom andra partiföreträdare, argumenterade hårt mot den modellen. Nu kommer modellen tillbaka i annan tappning och förklädnad. Den är lika oacceptabel nu som då. Det är ytterligare ett skäl till att jag egentligen önskade att även finansministern, vid sidan av civilministern, skulle vara närvarande i denna debatt. Centern motsätter sig den föreslagna kommunaliseringen — observera att jag säger den föreslagna kommunaliseringen. Det gör vi utifrån det underlag som ligger på riksdagens bord. Där finns inga garantier för en likvärdig utbildningsstandard i hela landet. Vi tar inte ställning beroende på arbetsmarknadens parter. Riksdagen skall inte göras till slagträ i en strid mellan fackliga organisationer på arbetsmarknaden. Vi gör så att säga ett rent ställningstagande. Det är viktigt för riksdagens anseende att vi fattar beslut på självständiga grunder. Det gör centerpartiet!

Fru talman! Olof Johansson säger att vi i vpk ägnar oss åt ett betydande risktagande. Jag vet inte om centerpartiet i och med sitt ställningstagande i denna fråga ägnar sig åt ett säkrare politiskt liv. Men jag måste säga att den syn som Olof Johansson ger uttryck för vittnar om en märklig syn på digniteten av de beslut som vi fattar här i riksdagen. Jag vet inte var besluten skall fattas i det här samhället för att Olof Johansson skall bli nöjd och anse att de gäller.
Fru talman! Det är möjligt att vpk-företrädaren här har svårt att skilja mellan vad som är politiskt och vad som är fackligt. I så fall är det att beklaga. Det var den distinktionen jag gjorde klarast och tydligast. Dessutom tror jag att det är viktigt att ledamöterna i denna kammare är medvetna om att tillkännagivanden till regeringen hittills inte har varit någon garanti för verkställighet från regeringen. Jag hoppas, inte minst på vpk:s vägnar, att när det beslut som vi skall fatta verkställs kommer det att ske i enlighet med uttalandena. Men det återstår, minst sagt, att se.

Fru talman! Claes Roxbergh sade tidigare att vi i miljöpartiet vill ha en skola där ögonen tindrar på barnen. Vi vill att barnens ögon skall fortsätta att tindra. Men vi vill också ha en skola där lärarnas ögon tindrar. Miljöpartiet de gröna är det parti som ända från början har krävt att propositionen om kommunalt huvudmannaskap för lärare och syo-konsulenter m.fl. skulle dras tillbaka och omarbetas. Propositionen är ett hastverk, ett fuskbygge utan ritning. Vi i miljöpartiet har krävt ett nytt och genomarbetat förslag om bl.a. decentralisering och avreglering inom skolområdet, med andra ord, styrelser på de enskilda skolorna och ett nytt elevrelaterat statsbidragssystem, som även skall omfatta de fristående skolorna. Vi anser också att det är nödvändigt att vi får svart på vitt på vad målstyrningen skulle innebära och hur den skall gå till. Vi i miljöpartiet vill helt enkelt ha en färdig ritning före byggstart, helst, med våra mått mätt, med vår konstruktion. En förutsättning måste vara att en ritning åtminstone presenteras för att byggverket över huvud taget skall påbörjas. Det är det minsta man kan påstå att uppkastet till propositionen visar. Varför är det så bråttom? Vad ligger bakom denna forcering av ärendet? Flera partier efterlyser den analys som skulle ha gjorts om kommunaliseringens konsekvenser. En beställning av en djup analys gjordes av riksdagen så sent som i våras. Detta har regeringen struntat blankt i. Det är ingen underdrift att säga att den beställda analysen lyser med sin frånvaro, i varje fall i riksdagen. Göran Persson påstår på s. 5 i propositionen att han har grundat propositionen på ett analysarbete som har gjorts i departementet. Fem sidor senare i samma proposition säger han att hans avsikt är att återkomma till regeringen med anledning av den analys som pågår i departementet. Över huvud taget säger Göran Persson att han vill återkomma eller att det pågår ett arbete. Man kan möjligen ana analysen. Man kan, om man är snäll, påstå att Göran Persson lägger ut dimridåer. Jag kallar det politiskt falskspel, där Göran Persson gömmer essen i ärmen. Vi går i väntans tider. Vad väntar vi på? Jo, vi väntar på att riksdagen som en surrogatmamma skall nedkomma med regeringens oäkta kommunaliseringsbarn. Även på utbildningsdepartementet behöver man ha denna tilldragelse verkställd, säger en tillfrågad tjänsteman som jag har varit i kontakt med, för att man skall kunna börja utforma förutsättningarna för underhållet, m.m., dvs. utforma nya statsbidrag till skolan, m.m. Kommunaliseringsbeslutet måste alltså fattas, och det till vilket pris som helst. Genom att använda lärarna som tillhygge och riksdagen som språngbräda skall beslutet fattas. Det gäller för regeringen att utnyttja sin makt och sin ställning, att få alla inblandade i gungning så att alla slår på alla och att undergräva demokratin och döda arbetsglädjen för alla. Alla känner vid det här laget till hur hanteringen har gått till. F.d. skolministern Bengt Göransson lyfte ut kommunaliseringsfrågan ur styrningspropositionen så sent som i början av 1989. Sedan utsågs en ny skolminister för att genomdriva frågan om kommunalisering. SAV tog upp frågan i avtalsförhandlingarna. Strax därefter drog SAV ut kommunaliseringen ur avtalsrörelsen. Men då var skadan redan skedd. Oaviserad poppade frågan upp på riksdagens bord i form av en proposition, utan sedvandlig remissrunda hos de direkt berörda. Grunden till en strejk var lagd. SFL/SL hade under tiden lyckats förhandla sig till ett avtal. Men eftersom kommunaliseringen är ett villkor för att detta avtal skall gå igenom är detta således en utstuderad utpressningssituation från statens sida. Blir riksdagsledamöterna indragna i en avtalsrörelse mot sin vilja? Riksdagen har nu försatts i en utpressningssituation genom regeringens handlande. Och för att få slut på LR-lärarnas strejk har ärendets behandling dessutom tidigarelagts i kammaren. Vad har vi riksdagsledamöter med detta att göra? Jag undrar: Vart tog Saltsjöbadsandan vägen, då parterna i lugn och ro fick göra upp? Kunde regeringen inte ha undvikit det vågsvall som den har piskat upp? Onödig energi har spillts. Det hade varit bättre att kanalisera denna energi till skolan genom att uppvärdera skolan och lärarnas roll. Hanteringen är oetisk. Frågans avgörande har utnyttjats i en tvångssituation. Hanteringen är också omoralisk, eftersom den innebär att en hel yrkeskår körs över genom att någon remissbehandling inte har skett. Tredje man drabbas. Vi i miljöpartiet ser det som ytterst olyckligt att eleverna drabbas av detta schackrande. Eleverna har rätt till sin undervisning, men tror socialdemokraterna att det är på detta sätt det skall gå till? Gynnar detta skolan? Nej, det går inte att sätta tvångströja på människor, inte heller på lärare. Uppifrån och utifrån skall de tvingas ta skeden i vacker hand. Detta är en tragedi för demokratin och ovärdigt riksdagen! Vi i miljöpartiet vill inte delta i denna process. Det liknar snarast ett häxprocess, men där måste jag också säga att lärarna ibland har uppfört sig som häxor. Om det skall bli en skola med kvalitet, måste vi ha lärarna, alla lärare, med oss — inte mot oss! Ett dråpslag mot skolan. Bitterhet. Depression. Arbetsglädjen borta. Höjer detta attraktionen för läraryrket? — Det är röster från gräsrötterna. En skola som fylls av kreativa elever och lärare, där arbetsglädjen finns, där man tycker att det är så roligt att vara så att man t.o.m. kan tänka sig att arbeta på obekväm arbetstid — helger och kvällar — en skola där elever och lärare känner att de har reellt inflytande över sitt dagliga arbete, det är målet för miljöpartiets skolpolitik. Vi ville ha en självstyrande skola, en skola som lär för livet, där hänsyn tas till helheten, jordens överlevnad, lyfter fram framtidsfrågorna — miljön och den globala solidariten — en självstyrande skola, där man tror på att elever och lärare kan och vill ta ansvar. Just därför måste man släppa inflytandet över arbetet in i klassrummet. Då kan vi börja tala om decentralisering. Vems talan för vi riksdagsledamöter? Att hantera frågan om kommunalisering på detta otillständiga vis ökar inte förtroendet för politiker. Det enda rätta hade varit att dra tillbaka propositionen. Socialdemokraterna har lyckats att blanda ihop avtalsrörelse och riksdagsbeslut. Det är inte för sent att ångra sig. Fru talman! Nils Ferlin sade så här: Trött på betyg och gräl tog vår rolige bror farväl Tör vi tända ett ljus för hans eventuella själ. Fru talman! Frågan om kommunalisering har misshandlats och inte behandlats! därför yrkar jag avslag på propositionen och bifall till våra reservationer.

Fru talman! Dagens debatt rör en viktig proposition. Den kommer att reglera den framtida styrningen av skolan. Den kommer också att reglera det framtida arbetsgivaransvaret för skolans personal. Vi har redan lyssnat till en lång debatt kring propositionen och utskottsbetänkandet. Den debatten har sönderfallit i två delar. Den första delen av debatten har omfattat utskottets mer sakliga genomgång av de skolpolitiska inslagen. Där tycker jag att utskottets ordförande Lars Gustafsson men också Larz Johansson från centern har gjort en insats som har visat de proportioner som propositionen faktiskt har. Man talat om de sakliga förhållandena, lagt saker och ting till rätta, visat vad förslagen egentligen innebär. Efter att ha lyssnat till utskottsföreträdarnas genomgång här i kammaren kan jag också konstatera att en god del av kammarens ledamöter principiellt ställer sig bakom ett renodlat kommunalt driftansvar för skolans verksamhet. Det är bra, och det är viktigt att den saken framgår, för det kan verka som om sakfrågan, nämligen det renodlade driftansvaret, det renodlade personalansvaret, är det som splittrar debatten. Så är det uppenbarligen inte, utan vad som har splittrat och vållat motsättningar är formfrågan, hur saken har behandlats och den eventuella koppling som finns till avtalsrörelsen. Den andra delen av debatten har förts med partiledarna i förgrunden, och den har handlat om kopplingen till avtalsrörelsen. Låt mig säga att också jag tar väldigt illa vid mig av den situation som vi just har med en pågående konflikt. Den drabbar eleverna. Den drabbar naturligtvis också många lärare. Den drabbar fackligt arbetande lärare men också arbetsgivarrepresentanter. Många vill få slut på konflikten, och många gör vad de kan för att den skall komma till ända. Nu pågår en medling, som är inne i ett ytterst känsligt läge. Ordningen på vår arbetsmarknad är den, att när medlare är tillsatta skall de få göra sitt jobb utan yttre inblandning. Den situation som vi har är också ett resultat av att vi har en konflikträtt för de offentliganställda. De som startar en konflikt skall naturligtvis också vara beredda att sluta den. De skall också vara på det klara med att de skall ha ansvaret att ta sig ur konflikten. Här har rests krav på att regeringen skulle gå in och i det skede då medling pågår ge sådana direktiv till en av parterna att konflikten skulle lösas. Att i varje sådan situation lägga över ansvaret på regeringen vore att indirekt ta ifrån de offentliganställda deras konflikträtt. Arbetsgivarverket uppträder självständigt. Så gör också den fackliga parten. De måste ta sitt ansvar och tillsammans med medlarna se till att konflikten kommer till ett slut. Jag tycker att det också finns anledning att framhålla att den konflikt, den strejk som nu pågår, inte har sin grund i det riksdagsbeslut som vi skall fatta. Det har Lärarnas riksförbund varit mycket noga med att framhålla. De vet nämligen att vi i det här landet inte strejkar mot politiska beslut. Konflikten gäller löner, arbetstider — renodlat fackliga frågeställningar. Jag tycker att det är ansvarsfullt och moget från den förbundsledningens sida att ha gjort de markeringarna och ha gjort den typen av ställningstaganden. Jag tycker också att det vore ansvarsfullt och moget av de partiledare som nu går upp i debatten och, i ett skede då medling pågår, begär ingripande från regeringen, att iaktta samma hållning som de har gjort som har hållit isär den politiska frågeställningen från de pågående avtalsförhandlingarna. Den proposition som nu behandlas i kammaren skall bedömas utifrån sina skolpolitiska utgångspunkter. Det resultat som kammaren kommer fram till får ge de förutsättningar som avtalsrörelsen har att rätta sig efter. Något annat kan inte gälla. Propositionen är förankrad i en skolpolitik som riksdagen ställde sig bakom i februari i år. Den s.k. styrningsberedningen, som ledde fram till skolpropositionen, talade ju om att vi skulle arbeta för en skola som var målstyrd och decentraliserad och där vi successivt avreglerade det tunga och mycket omfattande regelverk som svensk skola är utrustad med. Det var den principiella inriktningen av vårens riksdagsbeslut. Det var det uppdrag som vi fick att hantera och det var också dent uppmaning som vi vid det tillfället fick av riksdagen — att komma tillbaka med konkreta förslag till åtgärder — som gjorde att den målstyrning och decentralisering som riksdagen principiellt ställde sig bakom också fick praktisk, konkret innebörd. Tyvärr är det på det viset — vi talar om utvecklingen av den gemensamma sektorn i allmänhet men när det gäller skolan talar vi om utvecklingen i synnerhet — att när vi skall gå över från de principiella riktlinjerna till det praktiska, konkreta, handlandet kommer motsättningarna fram. Då har vi hittills alltid valt att inte handla, att inte göra någonting. De intressepolitiska motsättningarna har varit så starka att de har blockerat handlandet. De intressepolitiska motsättningarna har varit så starka att det partipolitiska fältet har rättat sig därefter. Ett mycket tydligt uttryck för den linjen är dagens frågeställning. Vi har under väldigt många år i svensk skolpolitik och svensk skoldebatt haft en diskussion om det rimliga i förhållandet att ha en sådan delning av ansvaret för skolans personal att det är kommunerna som är arbetsgivare men att det är staten som fastställer löner och anställningsvillkor. Den 30 år gamla debatten har vi ständigt försökt ta upp. Men vi har aldrig vågat ta fram den för beslut. Det har lagt en trött hand över skolans organisation och utveckling. Jag vill påstå att detta är en anledning till att vi har haft en dålig utveckling för skolans personal under den gångna 15-20-årsperioden. Ingen kan komma och påstå att skolans personal har lett löneutvecklingen eller utvecklingen vad gäller personalvård, personalutveckling eller fortbildning — tvärtom. Många andra yrkesgrupper har gått förbi, de har gått om och dragit ifrån. Det har blivit så, att egentligen ingen fullt ut har tagit ansvaret för den viktigaste resursen i skolan, dess personal. Alla som har sysslat med verksamhet inom privat näringsliv eller offentlig sektor vet att man, om ansvaret för en så viktig resurs som personalen delas på två, riskerar att få en passivitet som gör att man ständigt skyller på varandra. Det är den situationen som vi nu har i skolan, och det är den situationen som propositionen vill råda bot på. Det är alltså den situationen som vi bör komma bort från genom att skapa en situation där vi har ett tydligt arbetsgivaransvar för skolan och på så sätt ge maximalt goda förutsättningar för skolans viktigaste resurs — lärare och skolledare. Det är bakgrunden, och den diskussionen tycker jag att vi någon gång borde våga föra utan att ständigt hamna i ett läge där detta kopplas till intresseorganistioner och andra aspekter. Men nu är vi alltså där. Jag tycker att det är bra att frågan kommer till ett avgörande, så att vi får ett utslag. Jag tror också att det är bra för skolans del, för det kommunala driftansvaret, om vi får ett utslag som innebär att vi renodlar personalansvaret. Det här är kontroversiellt också från den utgångspunkten att många har sagt att detta skulle innebära att den nationellt likvärdiga skolan skulle sättas i fråga. Om vi överger den statliga regleringen av lärarnas tjänster, får vi en situation där det nationellt likvärdiga i skolsystemet sätts i fråga, äventyras. Så har invändningen i sak mot förslaget låtit. Jag har hela tiden sagt att jag inte tror på den invändningen. Jag tror att det är fel att säga så. Det är inte hur vi fastställer löner för lärargruppen som avgör om skolsystemet är nationellt likvärdigt eller inte. Det är andra, betydligt viktigare, faktorer som skall lyftas fram och göras tydliga i det perspektivet. Men vilka är då dessa? Vad bygger propositionen på i det avseendet? Ja, det är sex faktorer: Den första och viktiga faktorn är naturligtvis en tydlig läroplan — riksdagens och regeringens sätt att lägga fast innehåll och metoder i skolans arbete. Den läroplan som vi har i dag antogs nyligen av riksdagen i stor politisk enighet. Det är en bra läroplan. Jag tänker då på läroplanen för grundskolan. Den är omfattande till sin natur. Den är skriven från den utgångspunkten att den också stöttas av ett omfattande regelverk. Men om vi alla i en framtid vill ha färre regler, mindre av förordningar och mindre av styrning, hur skall då en läroplan se ut som uppfyller kravet på att den skall vara ett målstyrningsdokument? Det tittar vi just nu på inför den framtida gymnasieskolans läroplan. Där kommer man läroplanstekniskt att visa, och få visat, hur en läroplan formuleras i en situation där vi har en målstyrning av skolans verksamhet som inte stöttas av en omfattande regelstyrning. Det är den första utgångspunkten för en nationellt likvärdig skola — en tydlig läroplan, som fastställs av riksdag och regering. Den andra utgångspunkten är naturligtvis lärarutbildningen, som är likvärdig över landet och som utbildar i läroplanens anda — yrkesutbildningar som syftar till att förse skolans verksamhet med kunniga, professionella anställda. Det är ett oerhört viktigt instrument för att garantera en nationellt likvärdig skolverksamhet. Den tredje faktorn som stöttar den nationellt likvärdiga skolan är fortbildningen. I dag har vi en fortbildningsverksamhet i skolan som inte alla gånger upplevs som konstruktiv och meningsfull. Det är få saker som vi satsar så mycket pengar på men som av dem som får ta del av den bemöts med skepsis. Då finns det faktiskt anledning att fråga sig om vi skall hålla fast vid en sådan hantering av fortbildningen — för så är det ju i dagens skola. När vi talar om läraryrkets status tror jag att det, vid sidan av lönefrågor och arbetsmiljöfrågor, naturligtvis är det sätt på vilket vi erbjuder fortbildning som är en av de mest avgörande faktorerna när det gäller att hävda yrkets status. Fortbildningsverksamheten måste få växa i betydelse. På arbetsmarknaden i övrigt under 90-talet kommer fortbildningen att växa kraftigt. Det vet vi. Om då lärargruppen skall hävda sin status, i jämförelse med andra yrkesgruppers, är det viktigt att också skolans fortbildningsverksamhet får växa i fråga om volym och kvalitet. Det är också viktigt att en sådan fortbildningsverksamhet utformas utifrån vad den nationella likvärdigheten kräver. Även om lärarutbildningen är viktig är det på det viset att den grupp som arbetar i skolan huvudsakligen alltid kommer att bestå av lärare som finns där sedan några år tillbaka. Möjligheterna för dem att ta till sig nya arbetssätt och ytterligare kunskaper som gör deras arbete mera meningsfullt och innehållsrikt ligger i fortbildningssystemet. Fortbildningssystemet i en framtida decentraliserad skolverksamhet med ett kommunalt driftansvar måste bygga på den bedömning som läraren som enskild individ gör av vad han eller hon behöver ha för fortbildning. Det måste också bygga på vad man i det lokala sammanhang som läraren arbetar i, dvs. skolan, rektorsområdet eller kommunen, bedömer behövs i fråga om fortbildning för personalgruppen för att den skall kunna arbeta och nå de mål som riksdag och regering har lagt fast. Vidare bör fortbildningen användas för att vi från denna församling skall kunna skicka ut signaler till skolans verksamhet som påverkar den vardag som elever och lärare vistas i. Därför är fortbildningsinsatserna en av de mest centrala faktorerna när det gäller att hävda en nationellt likvärdig skola. Den fjärde faktorn i sammanhanget är ett statsbidragssystem som är specialdestinerat för skolans verksamhet. Jag skall ägna den saken litet extra uppmärksamhet, eftersom det tidigare här i debatten har pekats på uttalanden som nyligen har gjorts. Varför bör skolan ha ett specialdestinerat statsbidragssystem? Ja, det behövs av två skäl. För det första har skolan en särskild uppgift i den gemensamma sektorn, en uppgift som skiljer den från annan verksamhet. Den uppgiften består i att skolan skall fostra en ny generation till dugliga samhällsmedborgare. Det är den viktigaste uppgiften i den gemensamma sektorn, och bara det motiverar att vi ser till att kommuner, oavsett vilken bärkraft de har i övrigt, har ekonomiska förutsättningar att klara uppgiften. Allt annat vore en oerhörd förlust för skolan i ett nationellt perspektiv. För det andra bör skolan ha ett specialdestinerat statsbidragssystem därför att skolan är förknippad med en pliktlagstiftning. Om vi i denna församling har bestämt att föräldrarna skall se till att deras barn kommer till skolan vid sju års ålder är det också rimligt att vi ser till att kommunerna, oavsett vilka förutsättningar de har i övrigt, just för skolans verksamhet har ekonomiska möjligheter att leva upp till den pliktlagstiftningen. Det är de två utgångspunkterna som motiverar ett specialdestinerat statsbidrag för skolan. De är starka, och de ligger fast, och på den utgångspunkten bygger den proposition som är framlagd för riksdagen. Statsbidragssystemet i övrigt är moget för en reformering — det är inget tvivel om det — men om man skall reformera statsbidragssystemet i skolan vet alla som har sysslat med detta att knäckfrågan, grundfrågan, är hur man ser på tjänsterna, om de skall vara statligt eller kommunalt reglerade. Det är två helt skilda statsbidragssystem, beroende på vilken reglering man väljer. Det är därför som det är viktigt också i det avseendet att den frågeställning som nu ligger på riksdagens bord kan avgöras, så att vi vet i vilken riktning statsbidragssystemet kan utformas. Den målsättning som läggs fast i propositionen är att statsbidragssystemet skall ta hänsyn till de geografiska skillnader som finns i landet och till glesbygdskommunernas speciella bekymmer. Man skall i statsbidragssystemet fånga upp de handikappade elevernas speciella krav och också ta hänsyn till exempelvis hemspråkselever. Den typen av kvalitativa, fördelningspolitiska inslag i dagens statsbidragssystem vill vi inte överge. Det är viktigt att kommunerna sinsemellan får den rättvisan för att kunna bedriva en vettig skolverksamhet. Men målsättningen är att i nästa skede, i nästa fas av statsbidragens hantering, när man väl har räknat upp pengarna till den kommunala verksamheten, kommunerna fritt skall få hantera de resurser som ställs till förfogande för skolverksamhetens bedrivande. Det är naturligtvis en dialog som skall föras mellan de professionella i verksamheten och de lokalt ansvariga tillsammans med elever och föräldrar. På så sätt skall statsbidragssystemet hanteras. På så sätt vill vi garantera att kommunerna får likvärdiga förutsättningar sinsemellan men ändock en frihet att utifrån lokala förutsättningar möta de behov som man ser vid den egna skolenheten. Det är inte någon lätt sak att hantera — det inser säkert alla som sitter här — och när vi kommer tillbaka med det förslaget kommer vi säkert också att möta en omfattande och ganska upphetsad debatt, där man tycker att vi skulle ha valt en annan lösning eller en annan utgångspunkt. Så är det alltid när vi skall gå från ord till handling i skolpolitiken. Vi kommer ändå aldrig, i hanteringen av en så stor verksamhet, att kunna undgå att fatta den typen av beslut. Vi måste faktiskt, om inte skolan totalt sett skall hamna vid sidan av samhällsutvecklingen, förändra den organisation och den administration som skolan nu dras med. Det som jag nu har sagt gäller alltså statsbidragssystemet som den fjärde utgångspunkten för en nationellt likvärdig skola. Den femte utgångspunkten är ett utvärderingssystem och en uppföljning av skolans verksamhet, som i dag saknas. Vi vet inte varför man lyckas bra med skolverksamheten i en kommun och misslyckas i en annan. Vi har svårt att följa upp skolverksamheten i en skola jämfört med en annan skolenhet. Vi har t.o.m. svårt att jämföra klasser. Betygssystemet fungerar inte särskilt bra — det känner vi alla till.

Det vet vi inte i dag, och det är en brist. Det är inte bara pedagogiska och sociala mål som skall fångas upp i ett sådant sammanhang. Det finns också organisatoriska lösningar som bör kunna föras från en kommun till en annan och från en skola till en annan. Där bör de ekonomiska insatser som görs av kommunerna i svenskt skolväsende fångas upp. Jag tror att skolan har allt att vinna på att man lokalt får till stånd en omfattande debatt om varför just en kommun väljer att satsa mindre på skolans verksamhet jämfört med grannkommunen. ”Varför är vi snålare med läromedel och med skolmat? Varför har vi en sämre skolskjutsorganisation?” Den typen av jämförelser går i dag sällan eller nästan aldrig att göra, beroende på att den typen av utvärdering och uppföljning inte görs. I en tid då alltmer av människors politiska engagemang utgår från vad som händer i den egna hembygden, är det en fördel om också skolan får vara med och blir bedömd i ett sådant sammanhang. Det är en fördel om skolans politiker lokalt ställs till ansvar för de beslut som de faktiskt har fattat och som i så stor utsträckning påverkar den vardag som lärare och elever arbetar 1. Ingen skall få mig att tro att utvecklingen kommer att gå i en riktning mot att alltmer återigen centraliseras — tvärtom. Decentraliseringen fortsätter av sin egen kraft, beroende på att den är kopplad till kunskapsoch kompetensuppbyggnad. Människor kan och vet mycket. De lägger sig i och ställer krav. Det gäller både de professionella och föräldrar och elever i skolans värld. De kommer att kräva inflytande, och vi måste anpassa våra system efter de förutsättningarna. Då är det viktigt att vi bygger upp en utvärdering och en uppföljning av samhällets största verksamhet, dvs. skolan, som i dag saknas. Jag menar att ett naturligt tillfälle att göra detta är när vi nu renodlar driftsansvaret mellan stat och kommun. Då får vi också klart för oss vem det är som skall bära ansvaret för vad. De som är anställda i skolan får också tydliga möjligheter att rikta sina krav mot en arbetsgivare som faktiskt är synlig och finns på plats. All erfarenhet från all annan verksamhet tyder på att en sådan situation är till fördel för verksamheten. Utvärdering, uppföljning är alltså den femte hörnstenen i en nationellt likvärdig skola. Den sjätte hörnstenen är behörighetsregler. Om jag hävdar att lärarutbildningarna är viktiga gäller det natuligtvis också centrala behörighetsregler. De skall givetvis gälla också i fortsättningen. Det finns anledning, tycker jag, att understryka att den typ av mycket konstiga argument som har florerat — att om man fick en kommunal reglering av tjänsterna skulle vem som helst kunna bli lärare, tillsättningar skulle göras där hänsyn tagits till sådant som inte var relevant eller riktigt — är felaktiga påståenden. De är också kränkande påståenden gentemot landets kommuner, som faktiskt är Sveriges största arbetsgivare och klarar det arbetsgivaransvaret på ett utomordenligt bra sätt, precis som Larz Johansson sade förut i sitt försvar för den kommunala arbetsgivaren. De har tagit ansvaret på ett bra sätt för de grupper i skolan som man fått ett tydligt kommunalt arbetsgivaransvar för. Den senaste gruppen i det sammanhanget har varit våra skolchefer. Vi har också fått en överföring av tillsättningsförfarandet för vissa personalgrupper. Även det har gått på ett utomordentligt bra sätt. Behörighetsregler och meritvärdering skall naturligtvis gälla också i fortsättningen. De hör hemma i det här resonemanget. Där har vi de sex utgångspunkterna för en nationellt likvärdig skola. Detta skall politiken naturligtvis bygga på. Hela detta resonemang, hela denna process, hämtar sin drivkraft i decentraliseringen. Vad står det för? Ja, decentralisering i gemensam sektor står för en situation där människor genom kompetensuppbyggnad, genom goda kunskaper faktiskt lägger sig i och har synpunkter på det vi presterar. Det är resultatet av en satsning på att lyfta hela befolkningen kunskapsoch kompetensmässigt. Det har vi gjort i vårt land. Resultatet låter inte vänta på sig. Man ser inte längre det skolan presterar som en nådegåva, något som man böjer sig inför och tacksamt tar emot. Tvärtom, det är en demokratisk rättighet och på den ställer man krav. Där lägger man sig i, och den processen har sin grund i kunskapsoch kompetensuppbyggnaden. Den kommer inte att sluta, den kommer att fortsätta med oförminskad kraft.

Detta måste vi förstå och ta till oss. Om vi skall medverka i en sådan process, måste vi någon gång gå från dessa stolta deklarationer och vackra ord över till praktisk handling. Vi måste renodla ansvar, sätta upp mål och kräva utvärderingar. Då säger någon: Kan vi inte göra detta på en gång? Varför bara ta fram en del och ha det andra i säcken, eventuellt köpa grisen i säcken? Det är inte så svårt att se, att om vi skall lyckas med att decentralisera driftsansvaret, måste vi faktiskt ta fasta på de beslut som riksdagen fattade i februari månad i år, vilka gav regeringen konkreta uppdrag att göra vissa saker: ett nytt statsbidragssystem, en ny statlig skoladministration samt en utvärdering och uppföljning av skolans verksamhet. Om allt detta skulle bakas ihop till en jättelik ny reform, somt är regeringsfrågor och somt är riksdagsfrågor, skulle vi återigen hamna i ett ändlöst utredande. Vi skulle ständigt tvingas komma tillbaka och tillsätta nya delegationer och grupper som skulle få se över exakt i vilken riktning saker och ting skulle gå. Vi måste någon gång i denna verksamhet våga ta fram frågor till avgörande, våga begära votering och våga se var majoriteten finns. Samma sak gäller för gemensam sektor i övrigt. Skall vi orka utveckla, orka förändra måste vi inse att sådan förändring inte alltid sker utan motsättning, utan motstånd. Då är det de goda argumenten som skall få tillfälle att mötas och mätas. Jag tycker att det är rimligt, när vi diskuterar propositionen och dess innehåll, att det är de skolpolitiska utgångspunkterna som skall få vara avgörande för vad debatten skall handla om. Den här debatten har tillförts ytterligare ett inslag. Det är att det i utskottsbehandlingen har tillkommit ett stimulansbidrag för att förbättra arbetsmiljöerna ute i skolorna. Någon av de tidigare debattörerna har ondgjort sig över detta och kritiserat det. Låt mig säga att jag tycker att utskottets initiativ på många sätt är bra. Det finns ingen anledning att blunda för att vi på en lång rad orter har bekymmer med arbetsmiljön. Jag brukar säga att det lyckligtvis inte alltid är de fattigaste kommunerna som sköter detta sämst, utan det är många gånger t.o.m. ganska välbeställda kommuner som hanterar detta på ett dåligt sätt. Då borde man kanske fråga sig varför det är på det viset. Kan det faktum att vi inte har tydliggjort var ansvaret för skolans drift liggerge samtliga möjlighet att inte ta sitt ansvar fullt ut? Så är det faktiskt om vi tittar på annan verksamhet och studerar organisationsteori, både för gemensam sektor och privat sektor. Det vore konstigt om det inte också gällde för skolan. Jag menar att då föräldrar, väljare, lokalt får möjlighet att värdera vad kommunerna gör för den egna skolverksamheten, är det en möjlighet för skolan att få en rejäl behandling jämfört med andra kommunala sektorer, en behandling man i dag många gånger inte har en chans att på en rättvis grund komma i åtnjutande av. Då kommer arbetsmiljöpengarna in. Det är ett stimulansbidrag. Hur detta skall utformas får vi fundera närmare på, men låt mig säga att jag utgår från att det handlar om arbetsmiljöerna i skolan. Jag har också tagit starkt intryck av astmaoch allergiutredningens betänkande, som kom för några veckor sedan. Många av de miljöer som vi har i skolan i dag är i ett sådant perspektiv mindre bra och bör naturligtvis, när vi använder stimulansbidraget, sättas i förgrunden. Eftersatt lokalunderhåll då det gäller yttre faktorer, som tak och fönster, är naturligtvis sådant som kommunerna alltid skall stå för. Stimulansbidragen skall inte användas för att lösa upp sådana gamla synder. Det är min uppfattning. Däremot behöver arbetsmiljöinsatser av annat slag göras, och det vore en fördel för barnen och för lärarna om det snabbt kom till stånd en positiv utveckling i ganska många av landets kommuner. Ingen av oss som fattar detta beslut i dag vill genomföra det i strid. Ingen av oss har en sådan önskan. Tvärtom är de flesta av oss fostrade i en politisk tradition som utgår från samförstånd, den svenska modellen. Många av oss har sin erfarenhet från praktiskt kommunalt arbete, där det alltid handlar om att ta hänsyn till varandra. De flesta av oss har också insikten att vi inte alltid kan hamna i beslutslägen som innebär att vi avstår från beslut om vi inte är överens på varje punkt. Man måste då se till var majoriteten ligger. I den här frågeställningen, som är så tydligt skolpolitiskt och så tydligt förknippad med förnyelse av gemensam sektor, menar vi att det är bra om vi får ett sådant ställningstagande från riksdagen. Stöd för dessa tankegångar som jag redovisat har ju funnits. Jag tycker att man skall notera att föräldraorganisationen Hem och skola har uttryckt de här tankegångarna, att elevorganisationer har gjort det, att de två kommunförbunden enhälligt — över alla partigränser — har gjort det, att LO och TCO har gjort det. Man skall också notera att från att ha haft en situation då samtliga fyra pedagogiskt inriktade fackliga organisationer i skolans verksamhet kraftigt har motsatt sig den här åtgärden, har vi i dag situationen att det är en som är kraftigt för, nämligen skolledarnas organisation, två som accepterar den, nämligen de två TCO-facken, och en som inte accepterar den, Lärarnas riksförbund inom SACO. Så ser ju faktiskt situationen ut, med alla de olika grupperingar som på ett eller annat sätt har intresse i den här frågan. Det är bra att ha detta som utgångspunkt och erinra sig det när man skall diskutera vilket stöd och vilken förankring propositionen har. Fru talman! Låt mig sluta mitt anförande så här: När jag träffar ungdomar i dag, finner jag att de inser att utbildningen är viktig. Det är en annan situation än vi hade för tio år sedan. Då var många präglade av den dysterhet som arbetslösheten förde med sig. Det var många som inte trodde att de skulle få ett jobb, att de skulle behövas. När jag i dag pratar med 15 och 16-åringar på grundskolans högstadium, säger de att det är nödvändigt att man sköter sig i skolan, ”annars får jag inget bra jobb, annars kommer jag inte att få den plats i vuxenlivet som jag vill ha”. Alla hittar inte dit, men situationen är radikalt annorlunda i dag än vad den var för tio år sedan. Förändringen på arbetsmarknaden har bidragit, men också förändringen i arbetssätt på grundskolans högstadium. Och värderingen i ungdomsgruppen sprider sig — att utbildning är viktig. Den värderingen möter jag också när jag reser i landet och träffar dem som kämpar för sina regioner och bygder. Jag kommer ingenstans i dag utan att man säger: ”Du har kommit till en skolkommun, välkommen.” Det är inte alltid sant, det vet vi ju. Men det blir allt oftare sant. Och engagemanget går inte att ta miste på. Allt fler på det lokala planet inser att skall den här orten vara attraktiv, skall människor trivas och vilja bo här, så måste vi ha en skola som är bra, en utbildning som fungerar. Man satsar i dag betydande kommunala resurser för att bygga upp en sådan verksamhet, och det sker också med betydande framgång. Den processen kommer vi inte att kunna stoppa, den processen sker av egen kraft eftersom dessa människor förstår hur sambandet ser ut och känner värderingen i ungdomsgruppen och i ungdomsgruppens föräldragrupp. Det innebär ett tryck på de lokala beslutsfattarna och de i sin tur vill förbättra och utveckla. Det är en oerhörd tillgång för skolan. Vi skall låta dem få den möjligheten, för hos dem finns naturligtvis mycket av kompetens som kommer skolan till del i den meningen att de många gånger bäst kan bedöma, tillsammans med dem som är professionella i skolans värld, vad som är bäst för utvecklingen just på deras ort. Detta är värderingen lokalt och regionalt. Höj det till nationell nivå! Många talare har sagt detta förut i dag. Om man i ungdomsgrupper är klar över att utbildning är viktig, om man lokalt och regionalt allt oftare ser detta som den avgörande frågan för att hävda ortens eller regionens intressen, så är det ju också så på nationell nivå. Vi är alla medvetna om att detta är den faktor som bär nationen in i 2000-talet. När det gäller billig energi, billiga råvaror och allt sådant som förut har gett oss en särställning, har detta mer eller mindre upphunnits eller passerats av andra. Vad som blir nationens viktigaste resurs är naturligtvis de människor som lever och verkar här och de kunskaper de har, den förmåga och villighet de har att ta på sig nya arbetsuppgifter, möta nya uppmaningar, erövra nya världar. Där ligger naturligtvis fundamentet för skolpolitiken och för utbildningspolitiken. Det är utifrån ett sådant synsätt som renodlingen av driftansvaret för skolan skall ses — från utgångspunkten att detta är samhällets viktigaste verksamhet. Den förlorar på att vi har otydliga signaler om vem som gör vad. Den vinner på, har allt att tjäna på, att vi samlar oss till ett beslut där vi gör tydligt var ansvaret

Fru talman! Skolministern höll ett anförande som måhända var mera lämpat för en kommunaladministrativ konferens än för en riksdagsdebatt i ett laddat konfliktläge. Den enda tes han hade när det gällde själva konflikten var att dagens fråga inte har något samband med den konflikt som pågår utanför detta hus, att det inte finns något samband mellan regeringspropositionen och konflikten eller läget på arbetsmarknaden. Detta är självfallet i grunden alldeles felaktigt. Och i den mån Göran Persson skulle tro vad han säger, är han förmodligen den ende i landet som tror att så skulle vara fallet. Sakläget är ju att det var han som bröt mot den ordning som diskuterades i riksdagen tidigare. Vi fick ingen analys av den här frågan, vi fick plötsligt en proposition, vi fick ett inbäddande av denna fråga i avtalsrörelsen på ett sätt som har skapat konflikt och bitterhet. Den konfikten och den bitterheten har skapats av den soppa som Göran Persson har ställt till med. Det var han som pressade fram kommunaliseringsfrågan, och det var det som ledde till allt detta. Ord kan vara avslöjande. Det var ett ord som återkom flera gånger i vad Göran Persson sade, och det störde mig litet. Jag är inte van vid den skoladministrativa jargongen — det kan kanske vara anledningen. Göran Persson talar hela tiden om att detta handlar om driftansvaret för skolan, att driftansvaret måste renodlas. Ja, det finns områden där driftansvar är viktigt. Men skolan är nu inte någon mekanisk verkstad. Och jag har aldrig upplevt att lärare tycker att de har driftansvaret för sin klass, att rektorer har driftansvaret för sin skola — eller att ens kommunalråd eller borgarråd har driftansvaret för skolpolitiken. Det är ett administrativt synsätt, hämtat från en annan värld, som då det omsätts på skolan hamnar alldeles fel. Jag vill inte att någon skall ha driftansvaret för våra barn. Jag vill att lärarna skall ha engagemang för att ge barnen kunskaper. Och ett statsråd som bara talar om driftansvar men som aldrig talar om kunskaper är ett statsråd ur takt med de krav som ställs. Det enkla skulle kanske i denna situation vara att säga: Statsminister, förlåt honom, för han verkar inte veta vad han gjort! Men det är för enkelt. Ett statsråd skall veta vad han gör, och det verkar faktiskt inte som om Göran Persson klarar detta ganska elementära krav på ett statsråd.

Fru talman! Jag fick en annons från Dagbladet i Sundsvall med min post i morse. Den visar att det finns kommuner som redan har börjat förbereda sig, för den händelse att riksdagen i dag skulle bifalla propositionen. Det är komvux i Sundsvall som ordnar utbildning ”för dig som vill vikariera i grundskolan”. Utbildningen är förlagd till en kväll i veckan och pågår i fem veckor. Dessutom ingår en praktikdag. Jag tycker det är uppseendeväckande när Göran Persson säger att den här propositionen skall behandlas alldeles oavsett den avtalsrörelse som nu pågår. Han säger att den skall vara en förutsättning — han använde det ordet — 'o avtalsrörelsen, medan det i själva verket är så att förslaget har utgjort en förutsättning för den avtalsrörelse som till stora delar redan är avslutad. Vi har som riksdagsledamöter fått ett brev från Sveriges Lärarförbund där de ber att få informera om bl.a. följande. De redovisar att regeringen den 4 april meddelade parterna på den statligt reglerade sektorn att man avsåg att under den treåriga avtalsperioden framlägga en proposition om kommunalisering. Sedan står det att Sveriges Lärarförbund och Sveriges Facklärarförbund ”utgick ifrån att frågan om kommunalisering var väl förankrad i riksdagen, varför intresset inriktades på att lämna synpunkter på innehållet i propositionen”. Därefter förs en del andra resonemang. Detta är alltså vad som har förespeglats en av de stora fackliga organisationerna och möjligen den andra också. Lars Leijonborg redovisade tidigare i debatten vad Erland Ringborg har sagt i en intervju i Expressen, där han konstaterar: ”Det unika med Göran Perssons grepp var att samköra fackliga och politiska frågor ———-. Det var en okonventionell metod, som har lett till en olycklig sammanblandning av politiska och fackliga beslut.” Hur kan Göran Persson förneka att det ärende som vi har att göra med i dag har ett mycket starkt samband med den pågående konflikten på arbetsmarknaden? Det var faktiskt så att när vi samlades här i riksdagen i höstas aviserades inte ens den mycket avgörande proposition som vi nu diskuterar, som ändå skulle vara en förutsättning för avtalsförhandlingarna. Jag läste en insändare i Östgöta Correspondenten häromdagen där en lärare i samhällskunskap säger att hon har lärt sina elever att när ett ärende skall beredas börjar det med en offentlig utredning med representanter för de berörda. Därefter blir det remissförfarande, och så blir det en förutsättningslös beredning i regeringen och sedan en proposition till riksdagen. Men så skriver hon att Göran Perssons nya modell är ”hemlig överläggning mellan regering och särintressen” — i det här fallet TCO-S — ”avtalsbud från arbetsgivarverket i september, lärarprotester, snabberedning där en del av avtalsbudet omvandlas till proposition”. Hon frågar — och jag vidarebefordrar frågan till Göran Persson — hur de skall göra som samhällskunskapslärare i fortsättningen. Vilken modell skall de undervisa om?

Fru talman! Göran Persson sade för en stund sedan att skolpolitiska utgångspunkter skall vara avgörande. Om man tar det som mått för den debatt som följt med anledning av propositionen om kommunalisering av lärarna, får Göran Persson inte högt betyg. Debatten har ju kommit att styras in på helt andra saker. Jag tycker uppriktigt sagt att det är obegripligt hur en begåvad — jag utgår ifrån det — skolminister bara kan bortse ifrån vad regeringen som helhet står för. I den reviderade finansplanen för 1989 står det på s. 34: ”En mer grundlig analys av innebörden och konsekvenserna av en kommunalisering har inte gjorts på länge. Mot bakgrund av vad som nu har anförts är det viktigt att en sådan analys genomförs för att t.ex. få klarhet i hur de nationella målen om kvalitet och likvärdighet skall kunna garanteras också vid ett eventuellt kommunalt huvudmannaskap. En viktig del i ett sådant analysarbete blir att klarlägga hur övriga, för staten viktiga styrinstrument kan utvecklas, preciseras och göras mer aktiva för att garantera de nationella målen.” Detta har alltså Göran Persson redogjort muntligt för nu. Detta understryker hur viktigt det är att man följer sina egna riktlinjer när man går till riksdagen för beslut, dvs. har parallellitet mellan de skolpolitiska avgörandena och utgångspunkterna samt ställningstagandena i andra frågor som berör fackliga organisationer i en pågående avtalsrörelse. Detta var vår huvudinvändning för att yrka avslag på propositionen. Vi begriper inte hur det hela kan hanteras i så bakvänd ordning. En parallellitet hade varit det minsta. Det viktiga hade varit att sätta de skolpolitiska utgångspunkterna först och därefter dra slutsatser om vad detta innebär för det s.k. driftsansvaret. Detta hade varit rimligt, och då hade debatten fått en annan framtoning. Litet grand av den här upprördheten känner jag också mot bakgrund av att jag tidigare i regeringskansliet som personalminister haft att hantera de här frågorna. Hur kan man hantera denna fråga på sådant sätt — så klantigt? Det är inte oss det handlar om utan våra barn och ungdomar. Om det vore så enkelt att det var vi i riksdagshuset som kände oss förnärmade, skulle vi snabbt kunna komma över det. Men det är faktiskt större värden som står på spel. Det handlar om lärarnas möjligheter att göra ett bra jobb och att vilja göra ett bra jobb i framtiden, Göran Persson!

Fru talman! Göran Persson säger att vi inte skall koppla ihop riksdagsbeslutet med avtalsrörelsen. Men hur skall vi kunna bortse från konsekvenserna av det politiska beslut som vi skall ta i dag? Det är ju direkt kopplat till avtalsrörelsen! Man kan fråga sig om i realiteten arbetsgivarverket är den ena parten, eller om det är regeringen. Riksdagen begär inget ingripande i avtalsrörelsen. Däremot tar riksdagen sitt författningsenliga ansvar för de förslag som regeringen lägger fram. Då bedömer riksdagen givetvis inte bara propositionen utan också det samhälleliga sammanhanget. Är det rätt tid för reformen? Hade det inte varit hederligare att låta analysen — som pågår — ligga till grund för en remissrunda bland berörda parter? Jag har här ett urklipp om den analys som pågår och skall läsa innantill: ”Jobbet med att kommunalisera och decentralisera skolan pågår för fullt inom utbildningsdepartementet. — — — Arbetet i de olika delprojekten eller arbetsgrupperna ska pågå under ett år. Grupperna innehåller företrädare för Kommunförbundet, skolöverstyrelsen och andra intressenter. Personuppsättningen kan variera från tid till annan.” Är detta det stöd och den förankring som Göran Persson talar om? Jag läser vidare: ”Arbetsgrupperna ska lägga fram förslag successivt. De konkreta förändringar” — Göran Persson talade själv om konkreta åtgärder — ”som dessa resulterar i, är också tänkta att genomföras successivt. Allt ska vara klappat och klart till den 1 juli 1991. Då har vi den kommunaliserade och decentraliserade skolan.

Fru talman! Först några ord till Carl Bildt som i sin replik nämnde ordet driftsansvar. Det skulle ha en kommunalekonomisk eller skoladministrativ innebörd. Det är ett uttryck som är lånat från riksdagens beslut i februari månad varvid i den här församlingen rådde största enighet. Så är det! Varför diskuteras den saken? Jo, därför att vi har en situation som vi lider av i dag: Det är inte tydligt vem som skall göra vad. Alla som har haft personalledaransvar, som haft ansvar för en verksamhet, vet att om det inte är klart vem som har befogenheter och av vem ansvaret utkrävs, då inträffar lätt passivitet. Det är den passiviteten som har drabbat skolan och dess personal. Ingen kan komma här och påstå att den ordning som många i dag försvarar och betraktar som höjden av rättvisa och som en garanti för en effektiv verksamhet har givit goda resultat vad gäller skolpersonalens ställning på arbetsmarknaden. När man ser denna situation är det faktiskt rimligt att fråga sig om det bakom detta kan ligga strukturella hinder som vi med politiska beslut kan undanröja. I 25 års tid har vi fört en diskussion om just den här frågan utifrån de utgångspunkterna. Alla har nog varit överens om att där ligger grunden för att få till stånd ett tydligt ansvar och på så sätt också få till stånd en decentralisering värd namnet. Det är i det perspektivet som ordet skall ses. Det är i det perspektivet som ordet har använts. Det är också rimligt att vi faktiskt, när vi nu har lyssnat på dessa partiledare och andra partiföreträdare, konstaterar att ingen av dem har invänt i sakfrågan om just detta som är propositionens huvudsakliga innebörd, nämligen en renodling av ansvaret. Vi måste ju se till att vi kommer förbi den här frågan i skolpolitiken och får till stånd en vettig lokal utveckling. Det är nog ganska många av dem som har fått intentionerna i det här förslaget beskrivna för sig som är förvånade över att den principiella enigheten ändock tycks vara så stor om att det är i den här riktningen som man bör gå. Tidpunkten diskuteras, sammanhanget diskuteras — men den principiella åtgärden är man tydligen rörande överens om. Det är en värdefull iakttagelse och något som faktiskt bör kunna användas i det fortsatta reformarbetet. Bengt Westerberg berörde frågan om propositionen i förhållande till pågående konflikt. Jag gjorde en mycket tydlig distinktion, Bengt Westerberg. Det var den distinktion som företrädare för Lärarnas riksförbund själva har gjort så tydligt så många gånger, nämligen att konflikten rör löner och arbetstider — inte politiska beslut som Sveriges riksdag skall fatta. Den fackliga organisationen vet att konflikträtten inte tillkommer dem. De tar inte den typen av steg för att gå ut i en konflikt för att påverka den här församlingen att fatta ett bestämt beslut. I det läget var min utgångspunkt, Bengt Westerberg, att det ansvaret gentemot riksdagen vore det väl rimligt att en partiledare som Bengt Westerberg visade mot den mycket smärtsamma och mycket svåra process som nu pågår i avtalsrörelsen och lät medlarna få sin chans att i lugn och ro föra diskussionen till punkt utan att gå ut också här och i slutänden partipolitisera på detta sätt som Bengt Westerberg har gjort. Det vore klädsamt om den respekten visades. Eva Goéäs har blandat ihop två saker. Den analys som utlovades i kompletteringspropositionen är grundvalen för propositionen. Det framgår vid flera tillfällen i propositionstexten, om man läser den. Det jag sade här, och som Olof Johansson tydligen inte har uppfattat av propositionen, om de nationellt likvärdiga förutsättningarna, de sex förutsättningar som bygger detta, är ju det som ligger i analysen. Där har vi ju de faktorer som styr den nationellt likvärdiga skolan som garanterar den. Det får Olof Johansson inte höra från riksdagens talarstol. Det har han fått i propositionen och kunnat ta del av redan. Det har varit underlaget för utskottsbehandlingen av frågan. Eva Goés för också ett resonemang om att det pågår ett analysarbete i departementet. Det är fel! Hon blandar ihop det analysarbete som har föregått den här propositionen med det projekt som vi nu bedriver i departementet och som syftar till att verkställa de beslut som riksdagen fattade i februari månad i år. De som sysslar med skolpolitik kommer ihåg att vi då bestämde att vi skulle ha en ny statlig skoladministration med länsskolnämnder och ett nytt SÖ. Vi bestämde oss för ett nytt statsbidragssystem. Vi bestämde oss för en utvärdering och uppföljning av skolans verksamhet. Vi måste ju någon gång också komma till en fas då det inte bara handlar om ord utan också om handling, alltså då besluten verkställs. Det är det som detta syftar till, och det är vad den skrivningen i propositionen beskriver. Det är väl det som Eva Goés har fångat i något pressklipp. Det råder inget tvivel om att den tid vi nu har bakom oss har varit oerhört smärtsam för många av oss och naturligtvis kommer att påverka mycket av arbetet i fortsättningen. Förhoppningsvis kan vi hantera situationen på ett vuxet och moget sätt, men det finns ett inslag i den iver att nu avslå propositionen som jag faktiskt vill peka på och som jag tycker är anmärkningsvärd. Propositionen har ju beskrivits av motståndarna som ett av de mer brutala övergreppen på skolan. Den som har lyssnat till vad jag nyss sade, till vad utskottets ordförande Lars Gustafsson sade och till vad centerns företrädare Larz Johansson sade förstår ju att propositionen har en helt annan materiell innebörd. Nu sprider sig naturligtvis skräcken hos dem som har svartmålat och baktalat propositionen. Blir detta riksdagens beslut har vi snart en verklighet då propositionens intentioner sätts i verket. Då kommer man ju inte att känna igen sig. Så många gånger förr har vi upplevt detta: man har vantolkat, svartmålat och snedvridit. När beslutet väl är fattat visar det sig att det inte blev så som det var sagt att det skulle bli. I det läget faller ansvaret inte på den som har föreslagit och genomfört förändringen utan på dem som faktiskt beskrev den på ett felaktigt sätt, låt vara med partipolitiska utgångspunkter och med syftet att kanske ta en och annan partipolitisk poäng. Sådant kommer alltid att falla tillbaka på den som sysslar med den sortens verksamhet. Jag har ingen anledning att vara orolig över det sakliga innehållet i propositionen — tvärtom! Propositionen är väl förankrad i skolpolitiken bakåt och väl förankrad i en bred uppslutning i den här kammaren. Jag har all anledning att hoppas på att vi, när beslutet skall verkställas, kommer att få ett seriöst samtal med de kommunala företrädarna i landet som faktiskt, oavsett vad vi tycker, alltid kommer att betyda så mycket för skolans verksamhet. De skall ha den chansen. Det samtalet skall drivas — det är propositionens utgångspunkt — tillsammans med dem som är professionella, nämligen lärare, skolledare och syo-funktionärer. De kommer naturligtvis i takt med att utvecklingen fortsätter att kräva ökade möjligheter att påverka och få inflytande just därför att de möter föräldrar och elever som i sin tur kräver större möjligheter till inflytande och påverkan av den anledningen att de tycker att skolan är viktig och att de vill engagera sig. Det är det som är kraften i decentraliseringen. Det är det som är bakgrunden till propositionen. Det är på så sätt den skall beskrivas, och det är på så sätt den skall ses. Så småningom, mina vänner, när detta blir genomfört och kommer ut i den praktiska verkligheten, faller ansvaret tungt tillbaka på dem som drev upp en hetskampanj omkring propositionen av ett slag som inte hade täckning i verkligheten.

Fru talman! Skolministern kryper bakom — det gjorde han också i sitt huvudanförande — riksdagens ställningstagande i februari i år till den s.k. styrningsberedningen. Han säger att vad han nu gör bara är att underdånigt förverkliga vad riksdagen har beställt. Nu hör det till saken att det var han som föreslog riksdagsbeslutet och att vi reserverade oss mot just detta beslut. Det vet han. Han får själv ta ansvaret för alla riksdagsbesluten — det går inte att skylla ifrån sig. ”Driftsansvaret” — jag tycker det är ett avslöjande språkbruk, oavsett hur många gånger han har använt det tidigare. Det är ett språkbruk hämtat från den mekaniska industrin, som inte hör hemma i skolans andra typ av värld. Sedan till det som är denna debatts själva kärnfråga, nämligen sambandet mellan regeringens agerande i kommunaliseringsfrågan och den avtalsrörelse som pågår och som nu har lett till konflikt. Detta samband är entydigt. Det är Göran Persson och regeringen som har dragit in kommunaliseringsfrågan i avtalsrörelsen och därmed skapat den bitterhet som gör denna konflikt annorlunda än många andra i och för sig beklagliga konflikter som vi har upplevt på arbetsmarknaden. Det är viktigt att driva ett förändringsarbete i skolan. Få säger detta flitigare än vi moderater brukar göra. Men en sak borde vara alldeles klar: Man kan inte bedriva ett förändringsarbete i skolan emot lärarna. Skall vi ha en bättre skola — och det skall vi — så måste man driva detta arbete tillsammans med lärarna. Det räcker inte, Göran Persson, att tala med en eller annan av de mängder av fackliga ledare som finns på detta område. Det gäller att föra en politik som är i samklang med och möter förståelse hos lärarna. Regeringen har nu lyckats skapa en situation där misstron mellan skolpolitiken som den förs officiellt och de känslor som finns ute bland lärarna är massiv och djup och kommer att få bestående effekter. Han må förneka att det finns något samband. Låt mig bara citera Bo Södersten, som skrev en artikel i Dagens Nyheter för någon vecka sedan — professor, därtill f.d. ledamot av denna kammare för ett med Göran Perssons identiskt parti. Han skrev så här om Göran Persson: ”Hans intresse för verksamhetens innehåll är obefintligt. Han försökte på mygelvägar och i realiteten vid sidan av riksdagen driva igenom en kommunalisering.” Det var detta som inträffade. Det säger t.o.m. Bo Södersten. Så var det. Vore jag statsminister så skulle jag ge Göran Persson ett driftsansvar för någonting annat — gärna ett renodlat sådant, men för ett annat område.

Fru talman! Det finns faktiskt ingenting i det beslut som riksdagen fattade i februari som syftar till en kommunalisering av lärartjänsterna. Göran Persson har kommit tillbaka till den frågan flera gånger, men det går inte att åberopa denna riksdagsbehandling till stöd för kommunaliseringen. Det finns en parlamentarisk beredning som har tittat på de här sakerna, nämligen styrningsberedningen, där det fanns representanter från flera olika partier, och den kom enhälligt fram till att inte rekommendera kommunaliseringen av lärartjänsterna. Det är möjligt att det under vissa omständigheter ändå skulle vara värt att pröva ett sådant förslag — jag vill inte förneka det — men problemet är att om man skall göra det mot tidigare parlamentarisk beredning och mot de slutsatser som flera partier har kommit fram till, borde man åtminstone först pröva saken i en utredning. Det har inte Göran Persson gjort, utan han har i stället satt i gång att förhandla direkt med parterna och sagt: Det här skall vara en förutsättning för det avtal ni skall träffa. I verkligheten har han inte alls gjort den distinktion i förhållande till parterna som han nu gärna vill göra i den här debatten, för att slippa ta ansvar för de allvarliga problem som finns i skolan. Skälet till att vi har den här debatten i dag och skälet till att det sitter så mycket folk och lyssnar på oss — det är ju tyvärr inte alltid så när vi talar i den här kammaren — är just att Göran Persson inte har gjort denna distinktion utan blandat ihop allting, precis som Erland Ringborg på skolöverstyrelsen sade i Expressenintervjun. Det finns faktiskt också en koppling till det som lärarna strejkar för i dag, nämligen arbetstidsfrågan. Det är nämligen Kommunförbundet, som skall ta över lärarna om Göran Persson får som han vill, som har fört in arbetstidsfrågan i bilden. Det hade inte funnits några starka skäl att aktualisera den frågan om man inte hade tagit upp kommunaliseringsfrågan, utan statens avtalsverk har fogat sig i de direktiv som Kommunförbundet har kommit med till Göran Persson. I verkligheten finns det alltså en mycket stark koppling mellan den pågående konflikten och de led av lärare som står här utanför i dag och demonstrerar sitt missnöje och den debatt som vi för. Det hade varit önskvärt, som flera av oss har understrukit tidigare, att man verkligen hade gjort denna distinktion, och vi beklagar att Göran Persson bara i denna talarstol är beredd att göra den men inte i verkligheten. Det är i själva verket detta som är skälet till att vi gör Göran Persson ansvarig för den pågående lärarkonflikten. Ge medlarna en chans, säger Göran Persson. Det är nästan det enda som Göran Persson har sagt — åtminstone i polemiken här på slutet — som jag kan instämma i. Ge medlarna en chans! Jag kan garantera Göran Persson att om propositionen faller i dag så har medlarna fått en betydligt bättre chans än om propositionen bifalls. Det är oerhört viktigt att det blir slut på lärarkonflikten. Jag säger detta som politiker och som förälder: Hjälp oss, Göran Persson — dra tillbaka förslaget!